Svar på interpellationer Fru talman! Allan Widman har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta så att marinens sjöstridsflottiljer bemannas med sådan krigsplacerad personal som är nödvändig för bekämpning genom markbaserad tung kustrobot. Tung kustrobot är under återinförande i krigsorganisationen som en del av marinens sjöstridsflottiljer. Enligt Försvarsmakten finns erforderlig kompetens i sjöstridsflottiljerna för att bemanna och taktiskt nyttja systemet. Samtliga krigsförband ska vara bemannade med krigsplacerad personal. Enligt Försvarsmakten kommer kustrobotenheten med personal och materiel från årsskiftet att vara en del av krigsorganisationen och omfattas därmed av de krav som ställs på Försvarsmakten avseende krigsplacering.

Fru talman! Under tidigare mandatperioder under ett antal år ställde jag frågor till dåvarande försvarsminister Sten Tolgfors om när våra Visbykorvetter första gången skulle göra provskott med robot 15. Efter ett antal år blev det också provskott. Nu är samtliga våra Visbykorvetter förberedda för att kunna använda robotsystem 15, vilket är detsamma som tung kustrobot. Jag tackar naturligtvis försvarsministern för svaret på min interpellation. Jag ska medge att försvarsministern är mer flyhänt än sin företrädare när det gäller att leverera på de interpellationer som ställs i kammaren. De ställs många gånger med syftet att skynda på och trycka på för förändringar. Tung kustrobot är och var ett utomordentligt viktigt vapen i det svenska militära försvaret. Det är ett vapen som kan avfyras på mycket långa avstånd och med mycket hög precision träffa sina mål. Det ger oss därför den strategiska fördelen att mycket tidigt kunna möta en eventuell fiende. När tung kustrobot fordom fanns i det svenska försvaret fanns kompetensen för att bygga sådana förband på kustartilleriregemente nr 2 i Karlskrona, KA 2. Det var en tidigare socialdemokratisk regering som inte bara lade ned KA 2 utan hela kustartilleriet. Det är därför som det nu av nödvändighet måste hittas ett nytt hemvist för de vapnen. Försvarsministern pekar på att det blev sjöstridsflottiljerna. Det är inte bara en utan våra båda sjöstridsflottiljer som uppenbarligen ska ha den förmågan. Om det nu är så att tung kustrobot kommer att organiseras som ett krigsförband redan den 1 januari 2018, vilket bara är ett par månader bort, är det naturligtvis först och främst mycket bra. Men uppgiften leder också fram till en följdfråga. Om det ska bli krigsförband om knappa två månader måste det i så fall redan nu finnas, bedömer jag, en så kallad krigsförbandsspecifikation på plats. Utan en sådan krigsförbandsspecifikation som berättar vad förbandet ska klara av att göra kan man inte styra produktionen på rätt sätt, och man vet inte vilka delmål och mål som man ska uppnå när man övar och genomför krigsförbandsövningar och annat. Krigsförbandsspecifikationen - som tidigare kallades för TTEM, taktisk teknisk ekonomisk målsättning - är en nödvändighet för att tillsammans med krigsförbandsövningar så småningom kunna konstituera vad vi kallar för ett KDU-värde, ett krigsduglighetsvärde, på förbandet. Min följdfråga till försvarsministern är: Finns redan i dag en krigsförbandsspecifikation upprättad som förbandsproduktionen nu kan styras av?
Fru talman! Alla mer detaljerade frågor om systemet får jag hänvisa till Försvarsmakten att redogöra för. Det är deras uppgift. Det vi har att försäkra oss om är att det kommer att vara förbandssatt med krigsplacerad personal från och med årsskiftet. Genom att man återinför systemet i Försvarsmakten kommer man nu att kunna skjuta sjömålsrobotar, RBS 15, från land mot mål till sjöss på stora avstånd, vilket ger en ökad flexibilitet och ökad förmåga vid sjömålsstrid. Systemet är uppbyggt kring sjömålsroboten RBS 15. Det är en robottyp som redan finns i marinens sjögående förband samt flygvapnet. De tidigare kustrobotbatterierna var självständiga förband med egna sensorer, ledning och skydd. Den kustrobotenhet som nu införs utgör en integrerad del av sjöstridskrafterna, där nödvändig kompetens finns för att bemanna och taktiskt utnyttja systemet. Enheten är uppbyggd av materiel som har funnits och finns i fartygsförbanden. Robotar, ledningssystem, sambandssystem och materiel som nyttjas av sjöstridskrafterna och förmågan att uppträda landrörligt finns också vid sjöstridsflottiljerna. Kustrobotenheten kommer att få måldata i huvudsak från marinens ytstridsfartyg och andra sensorer. Jag har själv besökt övningsverksamhet med kustrobot när den introducerades och när man hade den första övningen. Tester har gjorts med fullskaleförsök där RBS 15 har avfyrats och där man har kunnat notera goda resultat. Detta förstärker naturligtvis de olika förmågor som vi har inom Försvarsmakten. Jag tycker att det är ett bra steg att vi har kunnat komma till den här punkten. För tekniska och mer administrativa frågor i sammanhanget ber jag att få hänvisa till Försvarsmakten.
Fru talman! Jag vill tacka försvarsministern för den fylliga tilläggsinformation han nu gav i sitt andra inlägg. Försvarsministern och jag är uppenbarligen helt överens om värdet av detta robotsystem, som nu kommer att finnas i såväl flyg som mark och sjöstridskrafterna. Jag tror också att det är bra att eldledningen av systemet kommer att ske inte autonomt utan integrerat, i första hand i sjöstridskrafterna. Men jag antar att man inte heller utesluter att det integreras till viss del också med våra flygstridskrafter, som också förfogar över sensorer lämpade att använda i samband med robotsystemet 15, tung kustrobot. Jag har naturligtvis också respekt för att försvarsministern inte här och nu kan uttala sig om huruvida det finns en krigsförbandsspecifikation. Jag kan lova försvarsministern att jag avser att ställa denna fråga tydligt till Försvarsmakten så fort tillfälle ges.
Fru talman! Jag har egentligen inte så mycket mer att säga än att jag vill bekräfta det Widman säger om flygstridskrafterna. De finns naturligtvis med i sammanhanget som en del för leverans av måldata.